Herr talman! Nej, att skolorna inte enbart skulle användas för naturvårdsutbildning, därom är vi överens. Vad det varit fråga om är att man borde kunna utnyttja resurser som redan finns för en viss del av miljövårdsinformationen och för observation, och om man också skulle kunna vid någon av dessa skolor få till stånd en viss försöksverksamhet på området. Intresset för miljövårdsfrågorna är ju bara i sin begynnelse, och dessa frågor kommer att få allt större uppmärksamhet. Att följa vad som händer och sker på miljöområdet är en väsentlig uppgift. Vad jag menar och många med mig är att de anstalter som finns här har olika resurser, som man skulle kunna utnyttja innan man helt lägger ned dessa skolor. Vad beträffar lärarna ifrågasätter jag inte skogsstyrelsens uppgifter. Jag har bara relaterat de uppgifter som jag har fått, och jag har heller ingen anledning att ifrågasätta riktigheten hos dessa.

Herr talman! Herr Thorsten Larsson har frågat när jag avser att framlägga förslag om åtgärder i anledning av kronhjortarnas skadegörelse på skog och jordbruk. Frågan om hur kronhjorten skall bevaras här i landet liksom spörsmålen om ersättning av de skador hjortarna åstadkommer på gröda och skog har varit komplicerade och svårlösta. Avsikten är att till höstsessionen av årets riksdag skall läggas fram ett förslag till lösning av kronhjortfrågan som nära anknyter till det förslag i frågan som naturvårdsverket och domänverket utarbetat.
Herr talman! Jag vill tacka jordbruksministern för detta svar. I den här frågan har det förekommit många motioner, och det har gjorts många uppvaktningar och framställningar från de områden där kronhjorten förorsakat och fortfarande gör ganska stor skada. Jag förstår att frågan inte är så enkel att lösa, och jag tycker därför att det är tacknämligt att statsrådet nu givit be sked om att det kommer att föreligga ett förslag till höstriksdagen. Jag skulle ha kunnat nöja mig med detta, men jag tycker att jag vill begagna tillfället att göra en liten kommentar. Det är givetvis nödvändigt att, samtidigt som vi genom det föreslagna reservatet i Skåne bevarar detta värdefulla villebråd till den svenska, enkannerligen skånska viltstammen, vi också begränsar dess skadegörelse. I den utredning som statsrådet åberopade finns två alternativ.

Det är, som sagt, tacknämligt att den här frågan löses. En hel del människor i området lider rätt stor ekonomisk skada, när de någon natt plötsligt får besök av hjortflockar på mellan 10 och 20 djur i sina sädesfält — för att inte tala om den skada som dessa stora djur gör på skogen. Med detta ber jag än en gång att få säga tack för det positiva svaret.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

Jag vill instämma i vad finansministern säger, då han framhåller att det för riksdagen väsentliga inte i och för sig är materialets omfång utan att det ger väsentlig information. Man kan givetvis inte utan vidare mäta informationsmängden i antal sidor — det har jag också framhållit i min interpellation — men om man nu skulle vilja skaffa sig ett kvantitativt mått, så lär man inte helt kunna bortse från omfånget. Jag tvivlar inte på att det går att finna bättre kriterier på informationsmängden, men det finns knappast något enklare. Om nu exempelvis bilaga 10 i statsverkspropositionen — den som gäller utbildningsdepartementet — under rätt lång tid omfattar 600—700 sidor och plötsligt skärs ned till drygt 400 sidor, tycker jag nog att det är ganska naturligt att ställa sig en aning undrande. Varför denna drastiska minskning? Har man släpat med en massa onödigt material — med oväsentlig information — under alla dessa år före 1967, då omläggningen skedde? Eller har man kanske ändå nu gått väl långt, när det gällt att förkorta och koncentrera propositionerna? Att mängden av information — hur man än mäter den — minskats genom denna kraftiga nedskärning lär inte gå att förneka. Jag tycker nog att finansministern tagit litet väl lätt på den här frågan. Påståendet att det är väsentlig information som riksdagen behöver är givetvis en självklarhet. Problemet blir in tressant först när man går ett steg vidare och frågar sig vilken information som är väsentlig för en riksdagsledamot. Dessutom vill man ha svar på frågan: Hur skall man kunna veta i vad mån all väsentlig information verkligen lämnats? Vad det första problemet beträffar skulle jag vilja påstå att de motiveringar som anslagsäskande myndigheter anger i sina framställningar verkligen är av intresse för den anslagsbeviljande statsmakten, men de lyser oftast med sin frånvaro i statsverkspropositionen. I den PM som utgick från finansdepartementet i september 1966 till statssekreterarna i de övriga departementen sades klart ifrån att motiveringar gällande avlöningsanslag borde begränsas väsentligt och att sådana som gällde omkostnadsanslag inte borde redovisas alls. Detta måste rimligtvis ha lett till att riksdagens möjligheter att sakligt och självständigt ta ställning till regeringens förslag försämrats. Det är väl ofta så, att just motiveringarna tvärtom hör till det intressantaste. Anledningen till att jag i min interpellation ägnade statsverkspropositionerna den största uppmärksamheten var främst den, att det är svårare att påvisa någon viss utvecklingstendens i tidsmässigt avseende när det gäller de Övriga. Jag har emellertid berört utredningsoch remissmaterialet, och jag vill utveckla den problematiken ytterligare. Detta material är ju inte bara omfattande utan också av stor betydelse i beslutsprocessen. Det redovisas emellertid enligt min mening alltför ofullständigt, och det blir därmed en bristande balans mellan de olika leden i beslutsprocessen. Låt mig ta ett konkret exempel, nämligen det förslag till ändrad forskarutbildning som behandlades av förra årets riksdag. Det hör till bilden att detta var en av de viktigaste reformerna rörande universiteten under hela 1900-talet. men inte på något sätt exceptionellt: en kommitté med 10 ledamöter och cirka 30 experter arbetade i tre år och levererade två betänkanden på tillsammans 700 sidor. Utredningskostnaderna uppgick till drygt 900 000 kronor. Remissmaterialet är mycket omfattande. Det består av ungefär 120 skilda yttranden, som tillsammans upptar uppskattningsvis 1200 maskinskrivna sidor. Om man räknar med att åtminstone 1000 personer varit aktivt engagerade i detta arbete, kan man ana sig till hur mycken möda som lagts ned på att granska utredningens förslag och finna bättre lösningar. Hur mycket detta remissarbete i realiteten kostat samhället, kan säkert finansministern bedöma bättre än jag. Några småsummor kan det dock inte vara, även om det inte redovisas någonstans. Hur redovisas nu resultatet av detta väldiga arbete inför den beslutande och politiskt ansvariga myndighet som riksdagen utgör? Utredningens båda betänkanden presenteras på 18 sidor. Detta är visserligen knappt, alltför knappt menar jag; men det kan med visst fog invändas, att materialet är tillgängligt i de tryckta betänkandena. Det är värre med remissmaterialet. Ur det väldiga materialet har man plockat ut en del synpunkter och förslag och pressat samman reciten på 26 sidor. Ingen riksdagsman lär ha minsta chans att bedöma i vad mån denna redovisning är någorlunda allsidig och korrekt. Det lär inte vara någon större svårighet att göra ett sådant urval, att helhetsbilden blir direkt felaktig, och man med andra ord åstadkommer en urvalsförfalskning. Jag vill dock betona, att jag inte påstår att det skulle vara så i det här fallet. Det allra betänkligaste är dock att den kortfattade redovisningen ofta brister i precision och exakthet.

Det må räcka med dessa exempel. Jag skulle vilja fråga finansministern, som ju har sinne för precision och exakthet, om han tycker att en sådan här redovisning är tillfredsställande just med hänsyn till precision och exakthet.

Herr talman! Jag delar finansministerns uppfattning att koncentration och översiktlighet är nödvändiga och att regeringen ger riksdagen god service om den framställer sina förslag på ett översiktligt och bra sätt. Det jag vänt mig mot är denna bristande balans mellan beslutsprocessens olika led. Vi har ett enormt utredningsarbete och ett enormt remissförfarande, som både tidsmässigt och kostnadsmässigt är oerhört omfattande. Då tycker jag att det blir en bristande balans genom denna mycket kortfattade och summariska presentation inför den myndighet som har att ta det politiska ansvaret för besluten. Jag kan inte finna annat än att det ändå är uttryck för en viss, jag vill inte säga ringaktning, mot riksdagen, men en bristande förväntan att riksdagen skall ha något positivt att komma med, när det gäller de olika regeringsförslagen. Jag hoppas att finansministern inte betraktar min kritik som utslag av kverulans. Bakgrunden är snarare en viss besvikelse över upptäckten att man kan göra så litet nytta i riksdagen. Om regeringen tror att dess egna förslag inte alltid är fullständigt perfekta i alla delar och om den vill att riksdagen skall ha en vettig uppgift att fylla, tycker jag att riksdagens ledamöter skall få en rejäl chans att komma med förbättrade förslag. Att gå igenom det väldiga remissmaterialet, som visserligen är offentligt, är mödosamt. Dessutom har vi en utvecklings tendens mot allt fler departementsoch kansliutredningar. Jag menar att inte bara resultaten skulle kunna bli bättre utan också arbetet i riksdagen skulle kunna bli mera meningsfullt; och det gäller inte bara oppositionen utan hela riksdagen. Problemet gäller til syvende og sidst riksdagens ställning i vårt land.

Utvecklingen på arbetsmarknaden gör det nu möjligt att begränsa beredskapsarbetenas omfattning. Arbetsmarknadsstyrelsen har meddelat länsarbetsnämnderna i vilken takt detta skall ske. Från fall till fall kommer arbetsmarknadsstyrelsen i samråd med nämnderna att pröva i vad mån arbeten skall bedrivas med hänsyn till den svårplacerade arbetskraftens sysselsättning. Jag anser detta vara ett lämpligt sätt att göra erforderliga avvägningar.

Herr talman! Jag ber att till statsrådet och chefen för inrikesdepartementet få framföra mitt tack för svaret på min fråga. Jag tackar också för avslutningen i svaret, där statsrådet säger att arbetsmårknadsstyrelsen kommer att från fall till fall pröva i vad mån arbeten skall bedrivas med hänsyn till den svårplacerade = arbetskraftens sysselsättning. Den fråga jag ställt har en alldeles speciell aktualitet i min egen bygd. Det finns en konkret bakgrund till frågan, nämligen det vägbygge som i arbetsmarknadsstyrelsens regi och som beredskapsarbete pågår mellan Vikmanshyttan och Hedemora, Det är här fråga om en väg på 8 kilometer. Arbetet påbörjades i oktober 1968 och skulle vara färdigt i oktober 1969. Den 3 april 1969 måste arbetet avbrytas på order av arbetsmarknadsstyrelsen. Arbetet låg nere över hela sommaren 1969. Det fick påbörjas igen den 1 oktober 1969 och skulle, som det sades, vara klart hösten 1970. Den 24 april 1970, alltså i dag, skall arbetet avbrytas igen på order av arbetsmarknadsstyrelsen. Den uppgiften har för övrigt bekräftats av länsarbetsdirektören i ett tidningsmeddelande denna vecka. Det är bara ett detaljarbete som man får fortsätta med fram till den 15 maj, enligt ett besked som jag har fått i dag. En brofråga måste nämligen klaras för att vägen över huvud taget skall kunna trafikeras, men i övrigt kommer arbetet, efter vad arbetsmarknadsstyrelsen har sagt, att avbrytas. Vad som återstår — det framgår också av min fråga — är arbeten som måste utföras när marken är otjälad: dikningsarbeten, justeringar av slänter, asfalteringsarbeten m.m. De arbeten som återstår är det alltså angeläget att få utförda under sommartid. Att lägga ned ett arbete — i detta fall för andra gången — och sedan återuppta det igen medför extra kostnader. Väganslagen är begränsade, arbetsmarknadsanslagen likaså, och därför är det angeläget att man söker få ut största möjliga effekt av de anslagna medlen. Inom den region där denna väg är belägen råder brist på sysselsättning också sommartid. Dessutom är en del av arbetskraften svårplacerad. Det talar för att statsrådet bör uppmana — vilket jag hoppas att han gör — vederbörande myndigheter att pröva denna fråga välvilligt. Statsrådet säger att man skall pröva dessa vägfrågor från fall till fall. Får jag då bara säga att när det som i detta fall endast återstår årstidsbestämda arbeten så är det särskilt angeläget att frågan bedöms på ett välvilligt sätt. Det är också med hänsyn till näringslivet i bygden av stor vikt att det fall som jag har som bakgrund för min fråga snabbt löses. Vederbörande företag har bedömt det som ytterst angeläget att denna vägfråga löses för att transporterna skall kunna ske fram till riksväg. Den nuvarande vägen är i mycket dåligt skick. Underhållet blir ju inte heller det bästa när man vet att en ny väg skall byggas. Med hänvisning till vad jag nu anfört vill jag uttala den förhoppningen att detta vägarbete skall få fortgå, dels med hänsyn till sysselsättningen i bygden, dels med hänsyn till att det här är fråga om ett sommararbete, dels med hänsyn till näringslivets behov av väg inom detta område och dels med hänsyn till belastningen på vägen. Jag ber, herr talman, att ännu en gång till statsrådet få framföra ett tack för svaret på min fråga.
Herr talman! Jag vill erinra herr Carlsson om att huvudsyftet med beredskapsarbetena är att bereda arbete åt människor som har svårigheter att bli placerade på den öppna arbetsmarknaden. Vi vet av erfarenhet att det brukar vara lättare på sommaren att få an nan sysselsättning, och därför får vi i allmänhet agera på det sättet att vi då minskar arbetstillfällena. Man tycker kanske att det verkar underligt, att vägen ligger där halvfärdig, och frågar varför den inte görs klar. Då bör vi ha klart för oss att här finns en möjlighet till sysselsättning som kan utnyttjas när arbetsmarknadsläget blir sämre än det regelmässigt är under sommaren. Då gör man visserligen en del förluster, men det är helt enkelt nödvändigt om vi skall kunna använda beredskapsarbetena som en form av utjämning. Jag vill gärna säga — och jag noterar att herr Carlsson observerade det i mitt svar — att jag inte tycker att dessa frågor skall bedömas från den utgångspunkten att arbetena måste avslutas vid en definitiv tidpunkt, utan att man skall kunna göra avvägningar i det särskilda fallet. Jag skall gärna undersöka om de omständigheter herr Carlsson anfört är så tungt vägande att de skulle kunna föranleda något avsteg.

Herr talman! Det har under en längre tid framstått alldeles klart för oss inom centerpartiet att en ensidig satsning på att skapa geografisk rörlighet inom arbetsmarknadssektorn förr eller senare måste få allvarliga konsekvenser för hela regioner, ja, för hela samhället. Vi har nyligen varit inne i en speciell situation där dessa skadeverkningar mer påtagligt har börjat ge sig till känna. Hur som helst har de delvis nya signalerna från kanslihuset lett till en större samstämmighet mellan olika meningsriktningar i de frågor som berör arbetsmarknad och regionpolitik. Vi ser med tillfredsställelse att de krav som centerpartiet ställt sedan länge, bl.a. när det gäller regionpolitikens mål, i viss mån har vunnit regeringens bevågenhet. Jag vill t.ex. peka på att utskottet förra året för första gången klart gav uttryck för en strävan att länka en del av den väntade totala näringslivsexpansionen till regioner ”på skilda håll i landet”. Lokaliseringsinsatserna skulle enligt den skrivning som då gjordes inriktas bl.a. på att omfatta också ”i vart fall de sekundära tätortsbildningarna och avse även de orter som erfordras som replipunkter för glesbefolkade delar av landet”. Centerpartiet har under flera år i partimotioner yrkat på särskilda stödåtgärder för att undvika eller mildra de särskilda svårigheter som uppkommer för befolkningen i sådana områden. även om de här frågorna börjat fånga också det makthavande partiets intresse har mycket litet praktiskt blivit uträttat. Talet om jämlikhet klingar fortfarande ganska falskt för berörda människor. ”Paket” som har avlämnats vid olika tidpunkter har inte heller visat sig innehålla så förfärligt mycket. Jag vill betona att arbetsmarknadspolitiska och regionpolitiska åtgärder hänger nära samman. Det utskottsutlåtande som vi nu behandlar omfattar en del av detta område, nämligen anslagen till de direkta arbetsmarknadsåtgärderna. Vi får om några veckor debatter om regionpolitiken och om de nya förslagen till lokaliseringspolitiska insatser. Naturligtvis hade det varit önskvärt att vi beträffande alla dessa avsnitt fått en debatt över hela fältet. Vi anser nämligen inom centern att de åtgärder man kan vidta på regionpolitikens och lokaliseringspolitikens fält är det viktigaste i hela detta problemkomplex. Men vi har, som sagt, i dag att ta ställning endast till arbetsmarknadsverkets avsnitt. De av Kungl. Maj:t äskade anslagen för insatser på det arbetsmarknadspolitiska området under nästa budgetår uppgår sammanlagt till i det närmaste 2 miljarder kronor. Det kan synas vara ett stort belopp i nuvarande situation. Det råder ju påtaglig högkonjunktur. Inom stora delar av näringslivet är efterfrågan på arbetskraft betydligt större än tillgången. Det borde därför enligt ”traditionella begrepp” inte finnas samma stora behov av arbetsmarknadspolitiska insatser som under perioder då konjunkturen varit svagare. Men förhållandena under 1960-talet har ju tvingat oss att undan för undan revidera vad jag här har kallat traditionella begrepp. Utvecklingen under de senaste 50 åren har gjort fullt klart att vi är inne i ett utvecklingsskede, där kraven och förväntningarna på aktiva arbetsmarknadsinsatser är stora, oberoende av konjunkturläget. Till och med i dagens läge, när den totala efterfrågan på arbetskraft i landet ligger på toppen, kvarstår en besvärande restarbetslöshet i stora delar av landet. Det behövs därför trots högkonjunkturen arbetsmarknadspolitiska insatser i förening med andra åtgärder för att häva den regionala obalansen. Det är också nödvändigt att vi försöker hålla takten när det gäller upprustningen av de arbetsmarknadspolitiskt betingade insatserna på utbildningsområdet. Står vi bra rustade där, kan vi med större tillförsikt möta kommande krav på omställningar i näringslivet. De senaste åren har ju utbyggnaden av arbetsmarknadspolitiken dessutom i hög grad tagit sikte på att skapa ett relativt vidgat utrymme för insatser för den särskilt svårplacerade arbetskraften. I dagens komplicerade samhälle stöter allt fler handikappade, äldre och otillräckligt utbildade på stora anpassningsproblem på arbetsmarknaden. Det är givetvis viktigt att vi i första hand möter den utvecklingen med förebyggande åtgärder — förstärkt arbetarskydd, utbyggd företagshälsovård och ökade insatser för att skapa en bättre arbetsplatsmiljö. Kvar kommer emellertid än då att finnas en stor och — som det tyvärr ser ut — växande grupp, som har olika handikapp och anpassningssvårigheter. Jag har vid en tidigare debatt i dessa frågor sagt att det skulle vara ett fattigdomsbevis om vi inte hade politisk vilja och handlingskraft att sörja för att även dessa människor får del i välståndsutvecklingen och får möjlighet till sysselsättning efter sina förutsättningar. Jag upprepar detta. Dessa människors förhållanden är utan tvivel ett av de stora jämlikhetsproblemen i dagens svenska samhälle. Därför kan det inte bli fråga om att bromsa utbyggnaden av arbetsmarknadspolitiken ens under påtaglig högkonjunktur. Statsutskottet har på det hela taget varit enigt om en fortsatt arbetsmarknadspolitisk upprustning efter dessa riktlinjer. På några punkter har dock företrädarna för regeringspartiet och företrädarna för oppositionspartierna haft olika uppfattning. Jag skall här kort motivera de reservationer som har undertecknats av företrädare för centerpartiet, i de flesta fall tillsammans med folkpartirepresentanterna. På samma sätt som förra året återkommer vi i år med krav på en viss utvidgning när det gäller de objekt som skall kunna komma i fråga som beredskapsarbeten. I reservationerna nr 11, 12 och 13 föreslår vi sålunda att ökade möjligheter skapas att inrikta beredskapen på vägarbeten, på uppförande av industribyggnader och på olika slags arbeten i jordbruket. Att vägbyggande och främst vägförbättringar i Norrland skall prioriteras är bl.a. motiverat av att sådana arbeten ger direkt produktionsbefrämjande arbetstillfällen i närheten av de arbetslösas bostadsort. Man får därmed ett effektivt stöd åt den sysselsättningsskapande verksamheten i dessa delar av landet. Motiveringen kan sägas vara ungefär densamma när det gäller beredskapsarbeten inom jordbruket. Valet av arbetsobjekt bör givetvis alltid grundas på en bedömning av arbetenas angelägenhetsgrad och deras direkta och indirekta lokala arbetsmarknadsmässiga effekt. Det är en princip som bl.a. tilllämpas i fråga om bidrag för skogliga återväxtåtgärder. Det är svårt att förstå varför inte samma arbeten skall kunna komma i fråga när de tekniskt knyter an till jordbrukssektorn exklusivt. Vad reservanterna främst efterlyser är likformighet i detta avseende. Ett annat yrkande, som återkommer från tidigare år, är kravet på en utredning om möjligheterna att i sysselsättningsfrämjande syfte bygga upp en effektiv förmedlingsverksamhet för arbetsojekt. Sådana insatser har hittills inte gjorts inom ramen för den offentliga arbetsmarknadspolitiken. De försök som gjorts inom vissa branschorganisationer med s.k. underleverantörsbörser talar emellertid för att det finns goda praktiska möjligheter att genomföra sådan verksamhet också under medverkan av arbetsmarknadsmyndigheterna. När det gäller ersättningarna till dem som anvisas arbete på annan ort av arbetsmarknadsmyndigheterna har vi invändningar bara på en punkt. Det gäller de s.k. månadsresorna. Vi anser att arbetsmarknadsverket i sådana fall bör ersätta hela resekostnaden och inte endast den del som överstiger 75 kronor. Tanken har visserligen varit att de 75 kronorna skall fyllas upp av bortavistelsebidraget. Men alla erfarenheter tyder på att man inte uppnår åsyftad verkan med den nuvarande ordningen. Vi föreslår därför att man nu företar den ändringen att hela resekostnaden ersätts. Det bör enligt vår uppfattning också gälla då den som nyss flyttat tar flyg, när han vill göra återbesök på den gamla hemorten. Vad gäller medelsberäkningen har vi i likhet med departementschefen den uppfattningen att man genom kraftfulla regionalpolitiska åtgärder bör kunna motverka tendenserna till ökade anspråk på flyttningsbidrag under det närmaste året. Men det finns fördenskull inte anledning att räkna ner anslaget till detta ändamål. Ur anslaget skall nämligen även täckas kostnader för sysselsättningsfrämjande åtgärder, och där rör man sig av naturliga skäl med stor osäkerhet när man skall bedöma medelsbehovet. Anslaget bör därför enligt vår mening bibehållas på samma nivå som nu. När det gäller hur man skall ordna olika former av arbetsmarknadsutbildning måste man naturligtvis stå öppen för alla olika möjligheter. I många fall är en ökad utbildning inom företagen att föredra. Den utvecklingen kan främjas om statsbidraget höjs på det sätt som arbetsmarknadsstyrelsen har föreslagit och som vi reservanter anslutit oss till. Herr talman! Jag ber att med detta få yrka bifall till reservationerna 6, 7, 9, 10, 11, 12 och 13 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Vi får ju om några veckor en debatt beträffande sysselsättningsfrågor och regionalpolitiska frågor. Detta gör att jag icke finner an ledning att i dag ta upp en allmän debatt om sysselsättningsoch arbetsmarknadsfrågorna, utan jag kommer att begränsa mig till att i korthet beröra några av de reservationer som finns i detta utlåtande. Det gäller då först reservation 3, som berör forskning och utvecklingsarbete. Den går ut på att riksdagen skall begära att för 1971 års riksdag skall framläggas förslag till program för forskning och utvecklingsarbete rörande arbetsmarknadspolitiken. Vi anslår årligen mycket stora belopp på arbetsmarknadsområdet. För nästa budgetår uppgår anslagen till närmare 2 miljarder kronor.

Arbetsmarknadsstyrelsen har begärt ett nytt anslag på 10 miljoner kronor till forskningsoch utvecklingsarbete. För vår del anser vi att ett program för det forskningsoch utvecklingsarbete som det här gäller bör presenteras innan riksdagen tar ställning till frågan.

Detta är också ett område som är särskilt arbetskrävande och där det är viktigt att kunna placera folk med gott handlag och personella förutsättningar för de grannlaga uppgifter som det i detta fall många gånger är fråga om. hållit i sin anslagsframställning har väntetiderna för arbetsvårdssökande på flera orter tyvärr ytterligare förlängts. Att handläggningstiderna för enskilda ärenden ofta blir alltför långa är djupt beklagligt såväl från samhällets som inte minst från den enskilda människans synpunkt. Beträffande yrkesvägledningen är det ju så att kraven på en effektiv vägledning ständigt ökar, beroende på ökad rörlighet inom arbetslivet men också på de ökade krav som den nya studieordningen vid de akademiska fakulteterna ställer. Arbetsmarknadsstyrelsen begär för arbetsförmedling, yrkesvägledning och arbetsvård en förstärkning med sammanlagt 343 tjänster. Departementsförslaget innebär endast drygt en tiondedel av vad som begärts. Den förstärkning som vi här föreslår betraktar vi därför som ett minimum. Reservation 6 som rör frågan om förmedling av arbetsobjekt ser jag som ett intressant uppslag som borde kunna bli av värde som komplement till åtgärder av annat slag i sysselsättningsfrämjande syfte. Lika väl som man sätter in åtgärder av rörlighetsstimulerande art av olika slag när det gäller att flytta arbetskraft, borde det vara möjligt att genom samverkan mellan företag och arbetsmarknadspolitiska organ medverka till förmedling av arbetsobjekt. På detta område borde samverkan mellan flera olika organ vara tänkbar och organisatoriskt möjlig att genomföra. En utredning om hur en sådan företagsoch näringslivsservice skall organiseras och genomföras bör därför enligt vår uppfattning snarast komma till stånd. De lokaliseringspolitiska insatserna syftar ju i första hand till att skapa sysselsättning i hemorten för den arbetskraft som finns. Tyvärr är detta ofta inte möjligt, och det blir för många människor nödvändigt att acceptera en nödtvungen omställning. I sådana fall är flyttningsbidragen av betydelse. Därför är det också viktigt att dessa bi drag konstrueras så att de fyller sitt ändamål och verkar på ett rättvist sätt. För närvarande gäller ju den regeln — som redan har påpekats här — att beträffande det schabloniserade bortavistelsebidraget utgår ersättning under de första sex månaderna med den del av resekostnaderna som överstiger 75 kronor. Vi bedömer det nog så att full ersättning bör utgå samt att ersättning för flygresa bör medges, detta för att minska tidsåtgången när det gäller längre resor, i enlighet med vad arbetsmarknadsstyrelsen har föreslagit. Vi återkommer också i år med ett förslag som vi fört fram tidigare, nämligen att flyttningsbidrag bör medges även nyutbildade som ej kan få anställning på utbildningseller hemorten. Vi tror att det på detta område kan uppstå akuta problem som motiverar åtgärder av denna art. Givetvis kan det invändas att detta kan innebära en viss risk för missbruk, men möjligheter bör finnas att genom lämpliga tilllämpningsföreskrifter förhindra <sådant. Flyttningsbidrag till nyutbildad arbetskraft skulle ju innebära att denna kategori skulle komma att jämställas med den äldre arbetskraft som utbildas genom arbetsmarknadsstyrelsens omskolningskurser.

Vi tror också att en ökad utbildning inom företagen i många fall är att föredra av rent praktiska skäl. Säkerligen är detta även en utbildningsform som i många fall ger det bästa resultatet. Men om man vill främja en sådan utveckling tror vi att man bäst gör det genom att höja statsbidraget för detta ändamål i enlighet med vad arbetsmarknadsstyrelsen har föreslagit. När det gäller frågan om vägarbeten som beredskapsarbete — som berörs i reservation 11 — vill jag helt kort påpeka att det givetvis är viktigt att man kan ge en meningsfull sysselsättning inom ramen för dessa beredskapsarbeten. Tyvärr är väl så inte alltid fallet. Jag tror att man genom att prioritera vägbyggen ger dem en näringspolitisk motivering av alldeles speciellt slag som skapar bättre betingelser för lokaliseringsåtgärder och som sedan kan öka möjligheterna till fastare och mera varaktiga sysselsättningar. Detta kan i sin tur möjligen bidra till att minska behovet av beredskapsarbete, och det är väl ändå en primär strävan i all vår arbetsmarknadspolitik. Slutligen, herr talman, vill jag säga ett par ord om den sista reservationen, nr 13, beträffande beredskapsarbeten inom jordbruket. Där är det, som påpekats av den föregående talaren, angeläget att man vid valet av objekt försöker att göra en bedömning av angelägenhetsgraden och av den arbetsmarknadspolitiska effekt som man kan uppnå. Jag anser inte att det i och för sig föreligger något hinder för att knyta an beredskapsarbete även till jordbrukssektorn. Benämningen jordbruk bör väl i och för sig inte utgöra något egentligt hinder. Det vidtas numera naturvårdsåtgärder av olika slag, och på det fältet råder för närvarande en mycket livlig aktivitet. Arbeten inom det området kan ge sysselsättningsmöjligheter och borde vara lämpliga objekt för beredskapsarbete. De kräver inte dyrbara maskinella insatser och kan bereda sysselsättning för lokalt bunden arbetskraft, som det är svårt att åstadkomma annat meningsfullt arbete för. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till samtliga reservationer i utlåtandet, där mitt namn förekommer.

Verksamheten inom hela detta område kostar, som redan påpekats, nära två miljarder kronor. En del av dessa pengar kan emellertid betraktas som kostnader för social verksamhet. Det gäller inte socialvård i vanlig mening, men åtgärder som har stor betydelse framför allt från social synpunkt, och som ofta helt säkert har större betydelse från social synpunkt än från arbetsmarknadssynpunkt. Hur mycket som skall räknas till den ena eller andra delen är svårt att säga. Jag nämner detta bara för att framhålla att det inte endast är rena arbetsmarknadsåtgärder som drar dessa stora kostnader. I kostnaderna ingår också åtgärder för att ta hand om och ge möjligheter till åtminstone en till synes meningsfull uppgift i olika former av mer eller mindre skyddad verksamhet för handikappade av olika kategorier. Man bör ta med detta i beräkningen, när man anger hur stora kostnader arbetsmarknadsverket drar. Det är kostnader som naturligtvis också är mycket angelägna. Administrationen av denna stora verksamhet kostar enligt uppgift ganska exakt 200 miljoner kronor. Jag är dock inte säker på att detta är hela kostnaden för administrationen. Det har alltid varit svårt att få en klar uppfattning om hur stor arbetsmarknadsverkets personal är. I propositionen anges att den är ungefär 3 700; enligt utredningen om arbetsmarknadsverket var personalstyrkan 4769 personer den 1 juli 1968. Med ytterligare tillskott av arbetsledare vid beredskapsarbeten i arbetsmarknadsverkets egen regi, yrkesvalslärare o.s.v. gissar jag att man kommer någonstans i närheten av 5 000. Det är angeläget att det stora verket fungerar bra, att de kostnader det drar är väl använda pengar, att verkets organisation är ändamålsenlig och att de åtgärder som verket vidtar är vettiga och effektiva från samhällsekonomisk synpunkt och leder till goda resultat. Det gäller alldeles särskilt i ett ekonomiskt läge sådant som det vi upplever i dag jag talade om det samhällsekonomiska läget i förrgår och skall inte upprepa mina allvarliga betraktelser i dag. Arbetsmarknadsverkets organisation är en viktig fråga. Den har varit föremål för utredning genom statskontorets försorg, visserligen i samarbete med arbetsmarknadsverket självt. För den utredningen redogör departementschefen i årets statsverksproposition. Jag har i mina inlägg vid behandlingen av arbetsmarknadsfrågorna de två senaste åren redan diskuterat den utredningen. 1968 talade jag om den då utkomna stencilerade tegelstensvolymen, som utgjorde en preliminär upplaga, och förra året om den tryckta, definitiva upplagan, i tre band, av vilka andra bandet då ännu inte hade kommit ut. Utredningen hade då inte varit föremål för remissbehandling.

Det förslaget vill inte heller departementschefen ansluta sig till. Han nöjer sig i avvaktan på vidare utredningsarbete med mindre åtgärder på olika punkter, och det tror jag är riktigt. Men departementschefen framhåller samtidigt att han anser att statskontorets utredning har betydande förtjänster och bör ägnas fortsatt uppmärksamhet. Det är påtagligt att det behövs en fortsatt utredning för att följa upp de förslag som statskontoret kommit med. Departementschefen av ser att uppdra åt en särskild grupp att fullfölja det arbetet, som skall påbörjas så snart riksdagen fattat beslut.

De anknyter också till grundläggande målsättningsoch inriktningsfrågor. Vi som står bakom reservation 1 anser att det behövs en ny parlamentarisk utredning, genomförd av en kommitté sammansatt av både parlamentariker och representanter för arbetsmarknadens parter. Den snabbhet, med vilken utvecklingen sker på det här området och de stora kostnader som verksamheten drar, gör det förvisso angeläget att få en ny genomlysning av problemen genom en parlamentarisk utredning, vilket vi alltså yrkar i reservation 1. Fungerar verket bra? Ja, det kan man fråga sig. Det sägs att vi har en högkonjunktur, men för en månad sedan hade vi 43 500 arbetslösa, trots att det fanns 60 000 lediga platser. Tyvärr är det ju så att de lediga platserna inte finns på samma ställen som de arbetslösa människorna. I skogslänen fanns det bara 46 lediga platser på 100 arbetslösa, medan motsvarande siffror i storstadslänen var nästan 300 platser på 100 arbetslösa. Men det fanns också 42000 personer i yrkesutbildning och 17000 i beredskapsarbeten, alltså under en högkonjunktur sammanlagt 102 000 omhändertagna på olika sätt genom = arbetsmarknadsverkets försorg. Det gör att man ställer sig frågan om allting fungerar på bästa sätt. Jag har under de två senaste åren när jag diskuterat arbetsmarknadsstyrelsen och dess verksamhet begärt en redovisning av resultaten av arbetsmarknadsverkets åtgärder. När det gäller arbetsmarknadsutbildningen, förr kallad omskolning, har jag velat få en bättre redovisning på lång sikt. Vi fick löfte om att få en sådan redovisning när man med hjälp av databehandling kunde ta hand om allt material och få det färdigt mycket snabbare. Men någon sådan redovisning finns inte i propositionen. När jag har frågat efter närmare uppgifter har jag fått långa rader av siffror som redovisar hur många som är sysselsatta i arbetsmarknadsutbildning och i beredskapsarbeten, hur många som fått starthjälp 0. s. v., hur många som varit helt arbetslösa samt hur många lediga platser som finns. Men hur många som är i arbete efter utbildningen tycks man hysa mindre intresse för. Hur länge de stannar kvar i de nya yrken, för vilka de fått utbildning, och hur länge de som fått flyttningshjälp stannar på de nya platserna, därom har jag haft mycket svårt att få några bestämda, färskare siffror. Hur effektiva är insatserna för yrkesutbildning och omskolning? Är det sant, som det säges på många håll, att det är en verksamhet som blivit något av ett självändamål och att det finns många som går den ena kursen efter den andra utan egentlig avsikt att skaffa sig ett vettigt arbete? Det vore en angelägen uppgift för arbetsmarknadsverket att lägga fram faktiska siffror i det avseendet för att avvisa eller för att erkänna det berättigade i kritiken. Jag arbetade i somras i ett avlägset samhälle och frågade vad man sysslade med där. Två personer svarade: omskolning. Den enes uppgift fäste jag inte så mycket avseende vid, ty han var väl politiskt engagerad i oppositionen, men den andra personen tror jag yttrade sig helt utan politisk bimening. Hur många stannar på den plats dit de flyttat med flyttningshjälp, och hur många reser tillbaka? Också det vore av intresse att få veta. I utredningen finns några relativt gamla uppgifter om en sådan uppföljning. Jag har genom sekretariatet frågat efter nya siffror men inte fått några. Det skulle vara av mycket stort intresse att få sådana uppgifter. Men det vore av än större intresse att få en uppfattning om hela den samhällsekonomiska effekten av dessa olika åtgärder. Jag vet att sådana uppgifter måste bygga på kalkyler som är mycket svåra att göra.

Det förefaller mig dock som om man inom arbetsmarknadsverket fortfarande hade mindre intresse för att lämna uppgifter till oss i dessa viktiga frågor. I reservation 2 efterlyser vi också redovisningar av dessa förhållanden. Vi har avgivit ytterligare ett par reservationer, vid vilka jag vill stanna. En reservation gäller arbetsmarknadsutbildningen inom företagen, en fråga som ju de båda föregående talarna yttrat sig om. Denna utbildning kan främjas genom en höjning av bidragen i enlighet med arbetsmarknadsstyrelsens förslag. Utbildningsformen har också tillstyrkts av två utredningar, både av den förra utredningen om arbetsmarknadspolitiken och av den nya utredningen genom statskontorets försorg. Denna utbildningsform är förhållandevis billig, och den leder i de flesta fall till anställning i det företag, där man har fått utbildningen. Tillsammans med övriga borgerliga partier yrkar vi i reservation 10 på en ändring av bestämmelserna om = arbetsmarknadsutbildning inom företagen. I reservation 5 behandlar vi frågan om inskränkt service och begränsad löpande information beträffande företags personalbehov. Man anser att man kan göra detta om vissa förhållanden inom ett företag — framför allt en riklig omsättning av personal — tyder på att förhållandena inom företaget inte svarar mot de krav på arbetsmiljö etc. som man kan ha rätt att ställa. Vi anser det vara ett ytterligt allvarligt ingrepp, som bör tillgripas endast i yttersta undantagsfall. Vi menar att beslut av denna art därför bör förbehållas arbetsmarknadsstyrelsen. Nu kan ett sådant beslut fattas av länsarbetsnämnden, men den skall rapportera förhållandet till arbetsmarknadsstyrelsen. Vi tycker att det är ett så pass allvarligt ingrepp, att beslutet bör förbehållas arbetsmarknadsstyrelsen. Herr talman!

Herr talman! Vår moderna aktiva arbetsmarknadspolitik kräver och kommer att kräva ökade resurser på en hel del områden för att stödja den enskilda människan i en allt hårdare arbetsmarknad med kanske ännu snabbare förändringar än hittills. Den strukturomvandling som pågår är kanske nödvändig för att vi skall kunna klara den internationella konkurrensen och hålla den utvecklingstakt som vi är vana vid. Men det får inte ske till priset av sämre förhållanden för grupper inom samhället som redan lever på låg nivå. I ett samhälle, som arbetar för ökad jämlikhet, är det nödvändigt att arbetsmarknadspolitiken får de resurser som behövs för att hålla dem som friställs skadeslösa. Därför borde det vara självklart att samhället får insyn i företagen så att man i tid kan motverka följderna av en nedläggning. De nuvarande varseltiderna är också otillräckliga. I varje fall vid så stora nedläggningar som av YFA i Norrköping. I den moderna aktiva arbetsmarknadspolitiken är arbetsmarknadsutbildningen av mycket stort värde. Och, herr Kaijser, i arbetsmarknadsutbildningen omvandlas den passiva och för den en skilde ofta negativa arbetslöshetstiden till aktiv utbildning, som kan leda till större trygghet och ökad lön, eftersom vi vet att den som har utbildning löper betydligt mindre risk att bli arbetslös än den som saknar utbildning. I motionerna I: 199 och II: 234 har vi tagit upp frågan om översyn av bestämmelserna angående utbildningsbidrag. Vi har under flera år tagit upp denna fråga men inte vunnit gehör för den. Nu delar utskottet vår uppfattning att en översyn är befogad och vill ge Kungl. Maj:t detta till känna. Jag noterar detta med tillfredsställelse och hoppas att denna översyn kommer att ske med den allra största skyndsamhet, då nuvarande förhållanden när det gäller reglerna för omskolningsbidrag icke är i pakt med tiden. Enligt författningen rörande viss omskolning m.m. föreskrivs nu regler för reducering av utbildningsbidragen, varvid bl.a. hänsyn tages till makes inkomst, förekomsten av pensionsförmåner, arbetslöshetsersättning samt statliga och kommunala tillägg till familjebostadsbidraget. I synnerhet det senare förorsakar länsarbetsnämnderna en besvärande kontroll. Det statliga familjebostadsbidraget, grundbidraget, verkar icke reducerande, men däremot de statliga och kommunala tilläggen, och reduceringen gäller endast utgående hyresbidrag. Detta för med sig att mycket små penningbelopp utlöser ett tidsödande administrativt arbete. Enligt § 22 i författningen skall utbildningsbidrag till familjeförsörjare bestämmas med hänsyn till makes inkomst, vari inräknas även lön under havandeskap och sjuklön samt sjukpenning från försäkringskassa. Härvid skall gälla att av makes beräknade nettoinkomst skall en fjärdedel, eller ett lägsta belopp om 500 kronor i månaden, utgöra icke reducerande belopp. Halva det överskjutande beloppet reducerar utbildningsbidraget, dock att grundbidraget aldrig får reduceras till lägre belopp än hälften och att bidraget till hyra på utbildningsorten samt familjetillägget för barn heller aldrig får reduceras. Vi önskar nu få till stånd en översyn av dessa regler, så att de stämmer bättre överens med dagens jämlikhetssträvanden.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

Herr talman! Statsutskottets utlåtande i arbetsmarknadsfrågorna, som vi nu behandlar, tar upp ett stort antal delfrågor, delvis principiella ställningstaganden och delvis rena detaljfrågor. Som alltid i dessa sammanhang medför det tekniska beslutsförfarandet att diskussionerna i debattid inte alltid återspeglar frågornas inbördes reella vikt för utvecklingen. Utskottet yttrar sig inledningsvis över departementschefens ställningstagande i anledning av statskontorets utredningsförslag, vilket herr Kaijser redan i någon mån varit inne på. Utskottet har på alla väsentliga punkter kunnat enhälligt ställa sig bakom dessa ståndpunktstaganden. Detta innebär en ytterligare bekräftelse på att arbetsmarknadspolitiken skall drivas enligt målsättningar som ställer den enskilde i centrum. Det gäller inte bara att garantera den enskildes försörjning vid arbetslöshet — det gäller att ge honom en säkrare ställning, att begränsa risken för arbetslöshet och att ge honom en meningsfull sysselsättning i ett fritt valt yrke. Bakom detta står — och måste stå — ambitionen att sträva mot ökad jämlikhet i arbetslivet. Ambitionerna är stora i dag och ligger på en nivå som det för några decennier sedan skulle ha ansetts omöjligt att uppnå. Men ambitionerna måste öka ytterligare för att möta förändringarna i näringslivet så att vi kan dra nytta av det positiva och eliminera utvecklingens negativa verkningar för de enskilda som närmast drabbas av omställningssvårigheterna och på så sätt får betala för de övrigas ökade välfärd. Sådana konflikter mellan ambitionerna kommer vi inte att slippa heller i framtiden. = Arbetsmarknadspolitikens ökande betydelse även i den ekonomiska politiken visar på konflikter vid växlande konjunkturer och regionala arbetsmarknadsskillnader. Den selektiva arbetsmarknadspolitiken har dock redan visat att det är möjligt att fullfölja samhällsekonomiska syften utan att de får dominera de enskilda, mänskliga intressena. Svårigheterna kommer att öka med vidgade internationella kontakter med länder som för en mer rent stabiliseringspolitiskt inriktad arbetsmarknadspolitik. Den grundläggande återförsäkringen för att ambitionerna skall ökas ligger dock i fackföreningsrörelsens visade förmåga att finna lösningar även i svåra situationer och att föra dem mot ett mål som sätter den enskilde i centrum. Statskontoret har föreslagit genomgripande förändringar och redovisar ett stort antal detaljföreslag. Departementschefens ställningstaganden — som riksdagen nu fått tillfälle att yttra sig över — avser förslagen i stort. I mycket får de prövas av arbetsmarknadsstyrelsen och även i vissa delar uppskjutas till senare överväganden. En av de punkter i statskontorets förslag som väckte uppmärksamhet var koncentrationen av organisationen på regional nivå till fem arbetsmarknadsnämnder och på lokal nivå till cirka 80 distriktskontor, stödda endast av ambulerande verksamhet och lokala ombud. Utskottet har nu anslutit sig till departementschefens riktlinjer. De innebär regionalt att länsarbetsnämnderna bibehåller sin anknytning till länen med en effektiv samordning över länsgränserna på skilda sektorer. Lokalt skulle organisationen bestå av ett 70 tal välutrustade distriktskontor, till vilka ansluts ett antal fasta lokalkontor som skall ha resurser att klara de flesta förmedlingsärenden. Härtill knyts också ambulerande verksamhet. Utskottet har ansett att lokalkontoren har viktiga uppgifter att fylla från servicesynpunkt. I fråga om arbetsmarknadsstyrelsens organisation förordar departementschefen en kompletterande översyn som utformar ett konkret förslag. Utskottet är enigt om att en sådan översyn behövs. Majoriteten anser att det bör ankomma på Kungl. Maj:t att besluta om hur den bör genomföras. De moderata ledamöterna i utskottet föreslår i reservation 1 att översynen skall göras av en parlamentarisk utredning. Utskottsförslaget har grundats på att här inte är fråga om nya riktlinjer utan om en teknisk översyn, vilket får anses vara skäl nog att avvisa en parlamentarisk utredning. Vad sedan gäller den närmare utformningen av arbetsförmedlingens kontorsorganisation har arbetsmarknadsstyrelsen i januari i år fått i uppdrag att göra upp ett konkret förslag redan före den 1 juni i år. I statskontorets förslag och i den därtill anknutna samlingen uppsatser har berörts frågan om en analys av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Under kommittéanslaget har beräknats — i år som i fjol — en miljon kronor för sådant forskningsoch utvecklingsarbete som är av betydelse för arbetsmarknadspolitiken. Bland det som man nu undersöker under ledning av den särskilt tillkallade expertgruppen för utredningsverksamhet i arbetsmarknadsfrågor är omskolningens samhällsekonomiska effekter, immigrationens ekonomiska effekter och den flyttande arbetskraften. Arbetsmarknadsinstitutets insatser bör vidare noteras. I de moderata partimotionerna har dessa ansträngningar observerats, och i reservation 2 fullföljs yrkandet att dessa utredningsresultat redovisas för riksdagen i samband med anslagsförslaget. Utskottsmajoriteten har sagt nej — givetvis inte för att hemlighålla resultaten, som vi förutsätter kommer att publiceras — och visat på den kommande programbudgetredovisningen. Jag tycker att redovisningssättet får bedömas ur vidare synvinklar. De förslag som grundas på materialet kommer ju till riksdagen. Motsättningarna på denna punkt måste anses helt skenbara. Till detta knyter an folkpartiledamöternas reservation 3 med yrkandet om att ett program för forskningsoch utvecklingsarbetet skall läggas fram för riksdagen. Majoriteten har i denna fråga även hänvisat till att arbetsmarknadsinstitutet fått i uppdrag att inventera behovet av arbetsmarknadsforskning. Reservationen får väl tillskrivas det faktum att yrkandet förts fram i partimotionen och därför fått litet extra helgd. I sak får väl syftet även här anses tillgodosett. Arbetsmarknadsverkets = personalresurser har ökat kraftigt, samtidigt som omfattande rationaliseringsinsatser gjorts. De tre senaste budgetåren har arbetsförmedling, arbetsvård och yrkesvägledning tillförts över 400 tjänster. Genom förslagen i den proposition vi nu behandlar tillförs styrelsen och nämnderna ytterligare 50 tjänster, vilket ger en personaltillgång på över 3 700 personer, utöver de tillfälliga uppdragen. Inom yrkesvägledning och arbetsvård arbetar direkt vid nämnderna 550 personer, vartill nu läggs ytterligare 28 tjänster. I folkpartiets reservation 4 föreslås att ytterligare 50 tjänster inrättas för en årskostnad av cirka 3,> miljoner kronor. Majoriteten har nöjt sig med att tillstyrka Kungl. Maj:ts förslag och detta på två grunder: dels har de aktuella resurserna kraftigt förstärkts, dels bör förslaget om kontorsorganisationen avvaktas. I detta sammanhang bör noteras att i utskottet enighet rått om nödvändigheten av att arbetsvårdens resurser utvecklas både kvantitativt och kvalitativt och att de personalbesparingar som kan uppnås genom en rationalisering av den allmänna förmedlingen bl.a. bör tas i anspråk för detta ändamål. I detta syfte verkar också att arbetsvården får ta hand om de komplicerade fallen och att man prövar att föra över de enklare ärendena till förmedlingen. Dessa synpunkter tas upp av departementschefen i propositionen och har godtagits av ett enhälligt utskott. I anledning av moderata samlingspartiets partimotion har utskottet också prövat frågan huruvida beslut om inskränkt service skall fattas av arbetsmarknadsstyrelsen eller av länsarbetsnämnderna. Utskottet har prövat bara det i motionerna ställda yrkandet. Majoriteten har ansett att nämnderna väl kan fylla en sådan funktion, och skälen i motionerna ändrar inte på den uppfattningen. De förhållanden som utskottet redovisar på s. 12 i utlåtandet kan — såvitt jag förstår — inte leda till annat än att det reella syftet redan är tillgodosett. Reservation 5 kan därför inte innebära någon djupare motsättning i den fråga som varit uppe till behandling. Utredning om förmedling av arbetsobjekt vill folkpartiet och centern ha enligt reservation 6. Riksdagen har sagt nej förut, och utskottet har inte funnit skäl till ändring på den punkten. Det är klart att mycket nytt kan läggas på arbetsförmedlingar och företagarföreningar. Något rationellt kan det väl dock lättare gå att få ut av branschorganisationer eller på andra informationsvägar. För de människor som måste flytta för att få ett meningsfullt arbete är flyttningsbidragen ett sätt att ge kompensation för de merkostnader de har i förhållande till andra. Numera utgår ett schablonberäknat = bortavistelsebidrag under det första året med kosthåll på två orter. Bidraget nedsätts till hälften, om det utgår mer än sex månader. I bidraget har beräknats ett schablonbelopp även för resor enligt grunder som riksdagen enhälligt har godtagit. Under den tid ett nedsatt bidrag utgår får de långväga resandena ersättning även för resekostnad över 75 kronor. Utskottet har inte — framför allt med hänsyn till schablonkonstruktionen — velat lämna ytterligare ersättning för det första halvårets månadsresor, och detta har givit upphov till reservation 7. Sakskillnaden i inställning är kanske inte så stor; snarare ligger svårigheterna i blandningen av schablonbelopp och utgiftsbelopp. Ett bifall till reservationen skulle medföra att samma kostnad delvis blir ersatt två gånger. Huruvida flygresa skall ersättas i vissa fall är en fråga om både kostnadsprioritering och allmän transportbedömning. För egen del tror jag inte att det är lämpligast att lösa den frågan endast från flyttningsbidragens synpunkt. Flyttningsbidrag för nyutbildade kan sedan 1968 utgå som resepenning om någon utbildat sig för ett yrke där det råder påtaglig arbetslöshet under längre tid efter utbildningens slut eller om det finns annat särskilt skäl. I reservation 8 föreslår folkpartiledamöterna att resekostnaden skall ersättas även eljest utom till hemorten. Här är det fråga om en ren Pprioritering. Enligt majoritetens mening kommer en utvidgning av förmånerna på denna punkt ganska långt ner på prioriteringslistan. I reservation 9 vill centern och folkpartiet göra en omräkning av medelsberäkningen för flyttningsbidrag inom anslagets ram. Majoriteten godtar Kungl. Maj:ts förslag, som innebär att anslagsposten ökar från 50 miljoner till 63 miljoner kronor. Det faktiska innehållet i reservationen är lika med noll, även om den är bättre än motionens. Reservationen är bara ett uttryck utan förbindelse för det självklara faktum att om färre flyttade skulle det gå åt mindre pengar för flyttningsbidrag. Låt mig i samband med regionalpolitiken ta upp denna fråga ur dess po Ang sitiva aspekt. Till dess får vi nöja oss med konstaterandet att regionalpolitiken måste kompletteras med en rörlighetspolitik och att gränsen däremellan beror på en stor mängd faktorer. I varje fall i det korta perspektiv som nästa år utgör får nog propositionsförslaget anses vara realistiskt. Under alla förhållanden blir det inte färre som flyttar genom att anslagsposten räknas ner — alla som uppfyller förutsättningen skall ju ändå ha sitt bidrag. Arbetsmarknadsutbildningen expanderar fortfarande. Nästa budbetår beräknas drygt 100000 personer få det stöd för att få en passande sysselsättning som utbildningen avser att ge. Här är det också fråga om att nå dem som lättast slås ut i konkurrensen och ge dem bättre möjligheter. För egen del ser jag med intresse fram mot den aviserade redovisningen av erfarenheterna av en allmän utbildning inom arbetsmarknadsutbildningen. Propositionen innefattar förslag inte bara till en utbyggd utbildning utan också till förbättrade utbildningsbidrag. Cirka 13 procent av arbetsmarknadsutbildningen sker som företagsutbildning. I reservation 10 återkommer förslaget om att denna form av utbildning skall främjas genom ett bidrag till företagen om 3 kronor per elev och närvarotimme. Redan de motiv som arbetsmarknadsstyrelsen anför i sin anslagsframställning speglar svårigheterna att skilja mellan företagens ansvar för utbildning av arbetskraft och de statliga insatserna. Utskottet har funnit att ingenting nytt tillförts ämnet. I år, liksom de senaste åren, har vi också att föra en debatt om vägplaneringen m.m. inte bara där den hör hemma — under kommunikationshuvudtiteln — utan också i samband med beredskapsarbetena. I mittenpartiernas reservation 11 upprepas åter välkända argument, som i regel inte riktar sig mot någons åsikt om beredskapsarbeten utan bara är ett eko från vägdebatten. Det kan inte vara så att vi skall hålla oss med dubbla planeringar. Som reservanterna själva påpekar skall vägplaneringen ta hänsyn även till regionpolitiken. Beredskapsarbetena och vissa arbetsmarknadsanknutna medel på sjätte huvudtiteln följer vägplanen. I det här sammanhanget får debatten anses vara slutförd. En annan återkommande fråga är den om arbetsmarknadsstyrelsen skall få större beslutsfullmakter i fråga om att uppföra vissa industribyggnader m.m. som beredskapsarbete. Folkpartiets och centerns reservation 12 speglar läget så att majoriteten inte vill ändra nuvarande regler, medan reservanterna vill ge styrelsen ökade beslutsfullmakter från dem som Kungl. Maj:t nu disponerar. Bakgrunden är en del av det räknestycke som ansågs löst genom boskillnaden — anslagsmässigt sett — mellan arbetsmarknadsanslagen och lokaliseringsanslagen. De långsiktiga bedömningarna skulle få styra investeringarna för industrin före det kortsiktiga sysselsättningsanspråket. Bryggan däremellan skulle kunna slås genom beslut från fall till fall efter Kungl. Maj:ts medgivande. Detta är en tillfredsställande ordning, som borde tillgodose syftet — om det möjligen inte är så att motionerna är uttryck för ett hopp om att principerna skall komma att frångås i valfrihetens intresse — valfriheten att tillgodose anspråk utan att tänka på prioritering. Den sista reservationen — reservation 13 — avser att vara ett uttryck för viljan att få in vissa arbeten som knyter an till jordbrukssektorn som objekt för beredskapsarbeten. I princip står reservationen oemotsagd och utgör en anslutning till de allmänna riktlinjerna. Det är ingen konst att säga att ett arbete är angeläget. Oftast är det angeläget från någon synpunkt. I den praktiska hanteringen måste man dock väga angelägenhetsgraderna mot varandra: hur är det t.ex. med allmänna vägarbeten å ena sidan samt skogsbilvägar och dikningsföretag å andra sidan? Länsarbetsnämndernas praktiska uppgift är svår i det enskilda fallet eftersom det är så många faktorer som man skall taga hänsyn till. Jag tror dock att vi är eniga om att totalbilden ändå inte blivit felaktig, även om man i skilda konjunkturer får anlägga olika synpunkter och särskilt beträffande svårplacerad arbetskraft kanske får gå en bit ner i prioriteringslistan för att hitta ett genomförbart arbete. Reservationen ger närmast uttryck för en önskan att få in jordbrukssektorn i riksdagstrycket, även om man numera utgjuter sig litet mera försiktigt än tidigare för att inte komma i konflikt med riktlinjerna för jordbrukets rationalisering. Meningsskiljaktigheterna i utskottet sådana de kommit till uttryck i reservationer har rört sig om ganska detaljartade frågor. I flera fall är det i realiteten inte ens fråga om motsättningar. I flera fall rör det frågor som riksdagen uttryckligen tagit ställning till de senaste åren. Ett par punkter bör nämnas, trots att det inte finns reservationer. I fråga om inlösen av egnahem m.m. har utskottet upplysts om att en utvärdering av försöken skall göras. Beträffande utbildningsbidrag föreslår utskottet att riksdagen skall begära en översyn av bestämmelserna. Tyvärr är ju inte heller på denna punkt resurserna obegränsade. Bidragsreglerna måste alltså gå ut på att fördela dessa resurser så att bästa möjliga effekt uppnås enligt det uppställda syftet — en optimal effekt. I anslutning till bidragen för återväxtåtgärder har utskottet förutsatt att en prövning av reglernas utformning kommer till stånd på grundval av de erfarenheter som görs. Bidragen inom den skyddade verksamheten har behandlats relativt utförligt. De förbättrade driftbidragen motsvarar en årskostnad på cirka 30 miljoner kronor. Det är mot den bakgrunden som man får se de förenklade bidragsreglerna för klientersättningen — där ändring en motsvarar cirka en procent av den nämnda ökningen. Utskottet har slutligen föreslagit att motioner i fråga om ändrade kvalifikationsvillkor för omställningsbidrag överlämnas till KSA utredningen. Herr talman! Det förhållande jag berört, nämligen att enighet råder om så mycket bland arbetsmarknadsfrågorna när de nu ställs under riksdagens behandling, kan naturligtvis tagas som ett tecken på en allmän anslutning till den ambitiösa, selektiva arbetsmarknadspolitik som regeringen för och utvecklar. Om så är fallet är det naturligtvis bra. I ett sådant läge kanske riksdagsdebatterna bara kommer att röra sig om frågor som egentligen kunde avgöras av tjänstemän enligt allmänna riktlinjer. Det vore däremot inte så bra. Bakom de voteringar som vi snart får göra i konkreta frågor ligger också frågorna om en aktiv vilja att föra utvecklingen vidare med bestämda mål för ögonen. De två partimotionerna i ämnet — folkpartiets och de moderatas — visar dock ingenting av en sådan dokumenterad egen vilja i ens en kommentar till de principiella frågeställningarna. Handlingen kommer som hittills att föras framåt av regeringens och fackföreningsrörelsens aktiva insatser.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
Herr talman! Det ”ekotempel” som herr Birger Andersson reste åt oppositionen var väl egentligen en oförsiktighet av honom. Jag måste säga att herr Birger Andersson för sin del ger intryck av att vara inne i något ekotempel i kanslihusets närhet. Jag anklagar honom inte för det, men jag tycker inte att man då heller skall anklaga oppositionspartierna för att de följer upp sina partimotioner. Herr Birger Andersson säger sedan att det är välkända argument. Jag kan hålla med honom om det. Det gäller båda sidorna. Han framhåller också att det inte är någon större skillnad mellan de föreliggande reservationerna och det majoritetsutlåtande som föreligger. Jag tyckte ändå att herr Birger Andersson i den sista delen av sitt anförande försökte göra gällande att det dock fanns en väsentlig skillnad mellan uppfattningarna. Jag blev förvånad över herr Birger Anderssons inställning även på en annan punkt. Han talade så mycket om den enskilda människan i centrum. Jag trodde förstås att jag hade kommit fel, nästan att jag befann mig på ett centerpartimöte, och det var ju inte så oangenämt. Jag förstod sedan att det kanske inte var så. Herr Birger Andersson talade också om ambitioner. Jag vågar påstå att vi inom samtliga partier här i riksdagen har mycket starka ambitioner för att verkligen åstadkomma någonting på detta område. Herr Birger Andersson ansåg att vårt förslag i fråga om flyttningsbidragen i en av reservationerna gav resultatet plus minus noll. Nog trodde jag att han insåg att flyttningsbidrag kontra andra åtgärder till arbetsmarknadens fromma har ett samband. Gör man ordentliga insatser på regionoch lokaliseringspolitikens områden — jag trodde att den viljeinriktningen fanns även hos herr Birger Anderssons parti — då anser jag det inte felaktigt att påpeka att flyttningsbidragen måste kunna upptas till lägre belopp. Herr Birger Andersson var också inne på frågan om företagsutbildningen. Tror inte herr Andersson att det ändå är en ganska väsentlig och bra stimulans som vi föreslår i det sammanhanget. Jag är alldeles övertygad om att det är så. Jag tror uppriktigt sagt att även herr Birger Andersson inser det.

Herr talman! Det fanns egentligen ingen anledning för mig att begära ordet, men jag tyckte ändå att jag borde säga någonting på grund av herr Nils Eric Gustafssons tal om ekotempel m.m. Man möter ofta en viss egenartad inställning till att en ledamot av den socialdemokratiska riksdagsgruppen har samma uppfattning som den socialdemokratiska regeringen. Det vore väl rätt underligt om regeringen inte skulle vara samspelt med sin egen riksdagsgrupp. En rad av de frågor som förs fram propositionsvägen har ju tidigare behandlats i samstämmighet med riksdagsgruppen. Att oppositionen talar för sina partimotioner har jag full förståelse för, trots att jag ibland tycker att deras motioner är något knepiga — men det är en sak för sig. Herr Nils-Eric Gustafsson sade också några ord om flyttningsbidragen. Vad utskottsmajoriteten anfört och vad jag själv nyss sagt från denna talarstol är att man genom att sänka anslaget till flyttningsbidrag inte åstadkommer något i och för sig meningsfullt. Det blir ju inte mindre antal resor för att man sänker anslaget, eftersom ändå alla som söker flyttningsbidrag är berättigade att få sådant. Detta att man vill sänka anslaget är ett slag i luften, och inte något annat. kändes en så lydande omröstningsproposition: 3. att lämnandet av lån respektive tecknandet av lånegaranti skulle göras oberoende av varandra.

Herr talman! Företagareföreningarna, som vi nu diskuterar, har ju under drygt ett år successivt anpassat sig till den form av verksamhet som riksdagen stakade ut 1968. Det sägs att erfarenheterna av reformen hittills har varit goda. Styrelserna i sin nya sammansättning arbetar bra. Det har rått ganska stor enighet om målsättningen i arbetet, och man har kunnat konstatera växande betydelse av föreningarnas insatser. Verksamheten hindras dock främst av brist på medel. Man skulle kunna utveckla föreningarnas intentioner betydligt bättre och snabbare, om de medel som står till förfogande vore rikligare. Utvecklingen har också givit anledning till att ytterligare se på formerna = för = företagareföreningarnas verksamhet. Man kan säga att företagareförening arna i stort har visat sig vara mycket lämpliga organ för regional verksamhet på detta område. Detta har visats inte minst från företagens men också från statsmakternas sida. Statsmakterna har lagt ökade arbetsuppgifter på företagareföreningarna, bl.a. lokaliseringsärenden. En ny uppgift består däri att föreningarna skall göra en uppföljning beträffande utvecklingen i de företag som tidigare har fått lokaliseringsbidrag. Riksdagen har förut i år beslutat om riktlinjer för statens institut för företagsutveckling, och i samband därmed har också företagareföreningarna kommit in i bilden. Det har konstaterats att företagareföreningarna kan tjänstgöra som regionala organ även för den verksamhet som institutet för företagsutveckling avser att bedriva, främst på utbildningsområdet. Företagareföreningarna har alltså fått väsentligt ökade uppgifter. Landstingen har också uppfattat företagareföreningarna som organ som kan vara verksamma på det regionala planet för att stimulera näringslivet. I flertalet landstingsområden har landstingen i samråd med företagareföreningarna överlåtit vissa näringspolitiska uppgifter. Företagareföreningarnas betydelse framstår särskilt när det gäller att underlätta företagens anpassning till den hastigt förändrade utvecklingen på näringslivets område. Det erfordras för att företagen skall kunna hänga med en ständig anpassning och en ständig idé utveckling, och därvidlag kan företagareföreningarna ha en mycket stor uppgift att fylla som idégivare och rådgivare. Omvandlingen av företagsstrukturen påkallar också insatser från företagareföreningarnas sida. Vi vet att de små företagen har speciella problem. Det förekommer en strävan mot stordrift och specialisering, och härvidlag kan företagareföreningarna betyda en del för att så att säga göra de små företagen stora genom specialisering och genom inriktning och fördelning av tillgängliga arbetsuppgifter på ett rationellt sätt. Sin största betydelse har företagareföreningarna för de små och medelstora företagen. På vissa orter i landet är det de små och medelstora företagen som bär upp huvudparten av näringslivet; föreningarnas betydelse för många orter är här uppenbar. Samhället har ju till uppgift att driva en förutsättningsskapande politik. Det gäller också för näringslivets goda utveckling, som är en förutsättning för framsteg, för vår konkurrenskraft med andra länder, för vår levnadsstandard och för utvecklingen på olika områden. Vi är väl tämligen ense om att insatser i fråga om rationalisering, utbildning och information om marknadsföring och företagsledning m.m. är nödvändiga. Jag tror att man kan säga att sådana insatser också är lönsamma. De kan ha avgörande betydelse för vårt näringslivs utveckling framöver. Det är en stor uppgift som företagareföreningarna har att inom sin sektor bidra till att främja näringslivet i sådan riktning att det leder till framsteg och till stabilisering och förbättring av vår levnadsstandard. Målsättningen för företagareföreningarna — såsom den angavs i propositionen för två år sedan — var att föreningarna framför allt skulle ha till syfte att driva en allmänt produktionsfrämjande verksamhet. ”Ett allmänt produktionsfrämjande syfte bör vara grundvalen för föreningarnas arbete”, skrev man i propositionen. ”Om den mindre företagsamheten skall kunna hävda sig i en allt hårdare konkurrens är det ett livsvillkor att de enskilda företagen målmedvetet tillvaratar de rationaliseringsmöjligheter som föreligger. Teknisk förnyelse, rationell marknadsföring och framsynt ekonomisk planering får härvidlag allt större betydelse.” Det hette vidare i propositionen: ”Genom fortsatt utveck ling av konsultationsoch rådgivningsverksamheten bör föreningarna kunna stödja genomförandet av sådana åtgärder.” Det är en målsättning som leder till att ökade medel måste ställas till föreningarnas förfogande. Vi har i detta ärende en hel rad reservationer. Reservationen 1 omfattar administrationsbidraget till företagareföreningarna. Man har från kommerskollegiets sida ansett att 8,5 miljoner kronor bör anvisas av riksdagen för att behovet av administrationsmedel skall täckas. Men Kungl. Maj:t föreslår 7,9 miljoner kronor. Det kan vara värt att erinra om att ersättningen till företagareföreningarna lades om i samband med den nyss nämnda propositionen. Tidigare fick föreningarna behålla ränteinkomsterna. Därmed gick alltså en viss del därav till administrationsarbete. Sedan blev det på det sättet att ränteinkomsterna från föreningarna betalades in till staten, men i stället tillerkändes företagareföreningarna ett ökat administrationsbidrag. Den förändringen innebar ingen ökning av föreningarnas tillgång på medel för administration. Företagareföreningarnas arbete har ändå ökat, som jag nämnde i början av mitt anförande. Vi tycker också att det är oriktigt att motivera en begränsning av de statliga bidragen i detta fall med att landstingen anslår medel till företagareföreningarna. Det är enligt vår mening oriktigt, därför att landstingen i dag också har ställt speciella krav på föreningarna, vilket kan fordra speciell personal utöver den som behövs för att uppfylla den målsättning staten har satt upp för föreningarna. Enligt de rapporter som ingått från landets olika föreningar lär det vara mycket svårt att utveckla verksamheten med nuvarande medelstillgång. Vi har också sett det så att företagareföreningarnas grundläggande <informationsverksamhet måste vara avgiftsfri för företagen, även om man skall bedriva en hel del av konsultationsverk samheten med avgiftsbeläggning. Om företagareföreningarna skall bygga ut sin verksamhet måste de till en början vara relativt generösa för att visa var de finns och vad de kan och försöka förmå företagen att anlita föreningarna i olika avseenden. Det finns här ett naturligt och gammalt motstånd som föreningarna måste övervinna. Därför erfordras även i det avseendet — om man skall uppnå målsättningen — en ökad anslagstilldelning. Övriga reservationer skall jag beröra helt kortfattat. Herr Per Jacobsson kommer senare att gå in på detaljerna härvidlag. Reservation nr 2 bygger på ett motionsförslag om en speciell företagsrådgivning. Motionärer och reservanter vill att en sektion inom företagareföreningarna mer ingående än nu skall kunna följa ett särskilt företag och vara rådgivare vid uppläggningen av företagens verksamhet samt också när det gäller uppföljningen av verksamheten. Man vill alltså ha en kontinuerlig rådgivning från företagareföreningarna till de enskilda företagen. Vi tror att det skulle vara ett värdefullt medel i den allmänna strävan som jag har talat om. Vi vill alltså ha till stånd en prövning av den idén och ett förslag i samma syfte. Reservationen 3 riktar sig mot lånegränsernas nivå. För närvarande får företagareföreningarna i direkt lån utgiva 150 000 kronor, och det beloppet föreslås bli höjt till 200 000 kronor. Motivet är dels att företagen behöver ökade medel i den allmänna rationalisering som är på gång, dels att penningvärdeförsämringen fortgått. Man skulle återställa relationerna om man höjde gränsen till 200 000 kronor. Vi har också i reservationen 4 föreslagit att man, vid bedömning av direktlånen och den ram man har att hålla sig inom, inte skall ta hänsyn till utestående garantilån. Som det nu är avräknas eventuella utestående garantilån från den ram inom vilken föreningarna kan lämna direktlån. Reservationen 5 gäller delegering av beslutanderätten i fråga om garantilån. Detta förslag fördes fram också i utredningsarbetet och i samband med propositionen för två år sedan. Vi vill att företagareföreningarna här skall få litet större handlingsfrihet och ha möjlighet att lämna även garantilån upp till 200 000 kronor. I reservationen 6 slutligen är det fråga om medelstilldelningen till hantverkslånefonden. Utskottet föreslår ett anslag på 20 miljoner kronor liksom tidigare, och vi vill öka det anslaget till 30 miljoner kronor. Företagareföreningarnas förbund har beräknat medelsbehovet till 38 miljoner kronor. Motivet för denna reservation är framför allt den hårda kreditåtstramningen. Vi vet att efterfrågan på lån hos företagareföreningarna ökat mycket kraftigt på senare tid. Ett flertal föreningar saknar för närvarande medel att låna ut. Vi menar att det vore angeläget att med ett ökat anslag till hantverkslånefonden stimulera en ökad långivning från företagareföreningarna till de företag som verkligen är i en prekär situation på grund av det hårda kreditmarknadsläget. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till samtliga reservationer vid utlåtandet.

Herr talman! Jag kan helt instämma i de synpunkter som herr Johan Olsson har framfört beträffande företagareföreningarnas uppgifter och situation. Därför skall jag bara göra några randanmärkningar till de olika reservationsyrkandena, och med hänsyn till det ”laddade intresse” som denna fråga uppenbarligen tilldrar sig i kammaren skall jag försöka fatta mig ganska kort. Det är riktigt som herr Johan Olsson har sagt, att företagareföreningarna har fått en starkt växande betydelse, inte bara när det gäller den verksamhet föreningarna ursprungligen haft att ombesörja utan också i egenskap av ett betydelsefullt utredningsoch kontaktorgan på det lokaliseringspolitiska området. Företagareföreningarnas verksamhet har en speciell betydelse för de mindre företagen som dock representerar, som det har sagts här, en mycket stor del av tillverkningsindustrin i vårt land och som sysselsättningsmässigt, särskilt i de norra delarna av landet, spelar en så stor roll i vårt näringsliv. Samtidigt ökar ju också behovet av rådgivning och service bland denna grupp av företagare. Företagareföreningarna fungerar som ett kontaktskapande organ mellan företagare och kunder, mellan företagare och kreditinstitut, mellan företag, arbetsmarknadens parter och olika samhällsorgan. Alla dessa uppgifter ställer ständigt ökade krav på föreningarnas kapacitet, vilket gör att administrationen måste byggas ut, moderniseras och effektiviseras. Vi har i bedömningen av föreningarnas anslagsbehov följt kommerskollegiums beräkningar. Vi kan inte dela departementschefens uppfattning att administrationsbidraget bör minskas därför att även landstingen lämnar vissa bidrag till samma ändamål. Företagareföreningarnas förbund har beräknat behovet till 10,5 miljoner kronor. Vid bedömningen av detta medelsbehov har även hänsyn tagits till de vidgade arbetsuppgifter som företagareföreningarna har fått såsom regionala organ för den verksamhet som statens institut för hantverk och industri bedriver. Mycket starka skäl talar sålunda enligt vår bedömning för att administrationsbidraget bör höjas till det belopp som vi föreslår i reservationen. Alldeles särskilt betydelsefullt är det ju att föreningarna kan fullfölja och utveckla sin verksamhet i de norrländska länen som ett viktigt komplement i den lokaliseringspolitiska utveckling som pågår. I det nya skede som inträder på det här området kommer säkerligen också att krävas andra och större insatser. Vad gäller reservationen 2, som rör en förstärkt företagsrådgivning, möter vi ett behov som med ökad styrka tränger sig på. Det måste vara betydelsefullt att företagarna i allt större utsträckning kan begagna sig av den rådgivning som företagareföreningarna har möjlighet att lämna. Men för att det skall vara möjligt för föreningarna att ge sådan rådgivning och handledning till företagarna som dessa verkligen kan ha nytta av — en kvalificerad service — är det nödvändigt att också föreningarnas ekonomiska möjligheter ökas. Jag tror att vi här har ett klart samhällsintresse som det är angeläget att tillgodose. Vad gäller reservationerna 3, 4 och 5 som rör beloppsgränsen för hantverksoch industrilån, avräkning av utestående garantilån och delegering av beslutanderätt skall jag inte göra några kommentarer utöver vad herr Johan Olsson har gjort. Jag vill bara säga att det säkerligen är viktigt och sakligt riktigt att föreningarna får större utrymme och rörelsefrihet på det här området så att de bättre och mera ändamålsenligt kan fullgöra sina uppgifter på ett sätt som snabbt löser de problem som kan uppstå i detta sammanhang. Beträffande frågan om anslag till statens hantverksoch industrilånefond säger utskottet att en allmän justering av utlåningsnivån med hänsyn till rådande kreditrestriktioner inte kan anses påkallad. Vi som svarar för reservationen har en precis motsatt uppfattning. Just den svårighet som de mindre företagen har i dag att få sina behov tillgodosedda på kreditmarknaden anser vi vara ett starkt och bärande skäl för att motivera den höjning av fonden som vi här föreslår. Det gäller här att tillgodose ett viktigt samhällsintresse, och vi anser den höjning av fonden med tio miljoner kronor som vi föreslår i hög grad motiverad. Herr talman! Jag ber att med dessa korta kommentarer få yrka bifall till reservationerna.

Herr talman! Strängt taget skulle jag kunna inskränka mig till att i allt väsentligt instämma i vad de båda föregående talarna har sagt. Vi är alla helt övertygade om företagareföreningarnas mycket stora betydelse som rådgivande organ, som förmedlare av kontakter med olika samhällsorgan och även av kontakter med kreditinstituten. Vi är också övertygade om att de kan behöva ökade möjligheter att röra sig med och att de belopp som är beräknade för deras administration är låga. Därför har vi anslutit oss till reservationen 1.

Av denna anledning stöder vi reservationen 3 om en höjning till 200 000 kronor av de lån som företagareföreningarna skall kunna direkt bestämma om. Vi har också anslutit oss till reservationerna 4 och 5.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

Herr talman! Även jag kan instämma i de allmänna värderingar som herr Johan Olsson gjort beträffande den mindre företagsamhetens betydelse och om företagareföreningarnas roll och deras behov av stöd. Reservationerna 3, 4 och 5 innebär förändringar i den organisation som vi genomförde 1968. Den har ännu inte gällt i två år, och det är för tidigt att nu göra förändringar. I reservationen 3 vill man ha en höjning av beloppsgränsen för direktlånen från 250 000 kronor till 300 000. I reservationen 4 vill man att utestående garantilån inte skall räknas in i maximibeloppet för lånen. I reservationen 5 vill man ha en vidgad delegering. Ett annat skäl för utskottet att inte vara med om dessa önskemål är det allmänna kreditläget. Det krävs nu en noggrann prövning vid fördelningen av de resurser som finns tillgängliga på kreditområdet. Därför finner utskottet det äventyrligt att föreslå en ändring. I reservationen 6 föreslås en höjning med 10 miljoner kronor av anslaget på kapitalbudgeten till statens hantverksoch industrilånefond. Denna fråga har diskuterats i anslutning till tilläggsstaten tidigare i år. Med de motiveringar som då anfördes har utskottet funnit sig inte kunna biträda förslaget. Administrationsbidraget har i propositionen i år höjts från 5,8 till 7,5 miljoner kronor. År 1967/68 utgjorde administrationsbidraget 1,6 miljoner kronor plus utestående räntor, tillsammans 4,5 miljoner kronor. Budgetåret 1968 70 var anslaget 5,8 miljoner kronor, och för 1970/71 föreslås summan höjd till 7,5 miljoner kronor. Det har således skett en kontinuerlig höjning, väsentligt större än den som motsvaras av penningvärdets förändring. Samtidigt har statens kostnader för täckande av förluster i anledning av stödet till hantverksoch industriföretagen stegrats kraftigt. Budgetåret 1967 69 var den 5,5 miljoner kronor, 1969 71 till 9 miljoner kronor.

Företagareföreningarnas verksamhet tillförs ytterligare ett tillskott genom organisationsförändringen av Statens institut för hantverk och industri, SHI. Det kommer också att föra med sig en regional förstärkning av rådgivningen. Hur denna förstärkning skall följas upp är ännu för tidigt att bedöma. Därför har utskottet inte kunnat biträda det argumentet för att höja administrationsbidraget. Det talas mycket om Norrland i dessa sammanhang, men det är att märka att företagareföreningarnas verksamhet inte i första hand skall vara lokaliseringspolitisk. Utskottet har därför inte kunnat biträda en höjning av administrationsbidraget utöver de 7,5 miljoner kronor som propositionen föreslår. Reservationen 2 slutligen tar upp en konstruktiv fråga, den om hur man skall få företagare att i tid söka hjälp med rådgivning. Det allmänna intrycket är att man begär hjälp alldeles för sent. Den rådgivning man behöver är inte bara av ekonomisk utan kanske främst av teknisk och marknadsmässig art.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

Herr talman! Jag skall helt kort kommentera något av det herr Wååg här har anfört. Han framhåller att det är för tidigt att vidta vissa av de föreslagna ändringarna, eftersom så kort tid förflutit sedan riksdagen beslutade om de stora riktlinjerna för företagareföreningarnas verksamhet. Att höja lånegränsen från 150 000 till 200 000 kronor är i och för sig ingenting som det krävs år av erfarenhet av = företagareföreningarnas verksamhet för att kunna ha en mening om. Inflationstakten har ju varit mycket hastig på senare år, och den tycks gå ännu fortare framöver. Det bör vara skäl nog för att höja bidragsbeloppet. Ett annat skäl är att den av riksdagen år 1968 uppdragna målsättningen för företagareföreningarna skall kunna uppfyllas. Redan då ansåg man att det var ett så angeläget ändamål att ge dessa lån att bidragsbeloppet borde ha blivit större än det blev. Delegeringen är en fråga om förtroende och kunnande. Erfarenheterna från den nya låneformen har enligt vår uppfattning visat att det är möjligt — många trodde att det var möjligt redan tidigare — att delegera beslutanderätten till företagareföreningarna när det gäller lån upp till en viss gräns. Huvudmotivet härtill är att föreningarna har god lokalkännedom och därför möjlighet att ta det ökade ansvar som följer med att de själva får fatta beslut i frågor rörande garantilån upp till ett visst belopp. Herr Wååg sade också att anslaget för administrationen har ökat. Det kan vara riktigt, men företagareföreningarna har också fått betydligt ökade uppgifter. Jag talade i går med en direktör för en företagareförening i ett Norrlandslän. Han sade att bara uppföljningen av lokaliseringsärenden inom hans län krävde två man, och de hade bara tre tjänstemän förutom honom själv. De känner sig helt överlastade av arbetet med att på ett vettigt sätt upp fylla den uppgift som staten lagt på företagareföreningarna att så att säga årligen följa upp de stödåtgärder som staten tidigare lämnat företagsamheten. Det är alltså en ny och stor uppgift.

Det finns därför skäl till att ett anslag bör beviljas dem, som i varje fall täcker merkostnaderna för de uppgifter som företagareföreningarna tar på sig för att i viss mån stödja en allmänt uttalad målsättning för näringspolitiken. I landshövding Lemnes lokaliseringsutredning sägs att företagareföreningarnas arbete är av mycket stor betydelse och att den verksamheten bör utökas. Herr talman! Med detta har jag kommenterat herr Wåågs inlägg, och det finns ingen anledning att ändra mitt yrkande om bifall till reservationerna.